Herr talman! Politik gör skillnad. Sveriges samarbetsregering gör tydliga satsningar på klimat och miljö. Den har presenterat insatser för klimatsmarta lösningar samtidigt som nödvändiga investeringar görs för biologisk mångfald och den skog våra barn en dag ska vandra i och samtidigt som målet om en giftfri miljö för kommande generationer ligger fast.Herr talman! Det har blivit dags att debattera miljö och jordbruksutskottets betänkande 12 om naturvård och biologisk mångfald. Här finns 108 motionsyrkanden och några tillkännagivanden som rör många olika områden, bland annat rovdjur, jaktfrågor, skydd av natur och skydd av olika arter.Den biologiska mångfalden och dess rikedom av arter, växter och djur har en stor betydelse. Rent vatten och ren luft förutsätter att våra ekosystem förmår att producera det som vi behöver. För att ekosystemen i sin tur ska vara stabila behövs det en mångfald av arter, som alla är beroende av vatten.Merparten av våra vattendrag finns i skogen, och de hyser ett myller av liv. Våra våtmarker står för många ekosystemtjänster. Det handlar till exempel om att binda och lagra koldioxid, att rena vatten och att fungera som översvämningsskydd. De bidrar också till den biologiska produktionen. Vi vet att skadade våtmarker har en sämre förmåga att leverera de här viktiga tjänsterna. Många djur och växter som lever i våtmarkerna finns på den så kallade rödlistan och är i behov av åtgärder och hänsyn.Jag tror att vi var många miljöintresserade som i går noterade att Artdatabanken presenterade sin uppdaterade rödlista. Det är till en ganska stor del dyster läsning, skulle jag vilja säga. Sedan 2010 har antalet rödlistade arter ökat med nästan 4 procent. Rödlistan används på ett sätt som en värdemätare för läget för djur, svampar och växter i vår svenska natur. Enligt rödlistan är nu nära var femte art hotad, av dem som man har bedömt. På rovdjurssidan kan vi se att björnen återvänder till rödlistan, och lodjuret graderas upp från nära hotad till den högre graden av hot: sårbar.Men det är också värt att påpeka, tycker jag, att det finns några ljuspunkter i Artdatabankens rapportering som gäller tidigare hotade arter. Det gäller bland annat groddjuren, som har fått en bättre situation de senaste 15 åren. Det är direkt kopplat till tidigare genomförda naturvårdsinsatser som har genomförts i våtmarker. Men samlat kan man säga att situationen för biologisk mångfald kan bli bättre. Det är något som vi måste bidra till.Samarbetsregeringen gör nu kraftfulla satsningar genom en progressiv miljö och klimatpolitik. Det är värt att nämna att när det gäller satsningarna på naturvård och biologisk mångfald ökar investeringarna till skydd av värdefull natur med 250 miljoner kronor. Det innebär i praktiken att skyddet för biologisk mångfald utökas, att vi kan skydda fler naturskogar och att vi kan inrätta fler marina reservat.Budgeten för skötsel av värdefull natur utökas med 110 miljoner kronor, som ska användas till skötsel av bland annat naturreservat och vandringsleder. Arbetet med den marina miljön utökas med 20 miljoner. Tillsammans med 50 miljoner kronor till myndigheter och arbete för en friskare miljö satsas det under detta år 430 miljoner kronor på svensk natur. Totalt under mandatperioden blir det 4,3 miljarder kronor. Det tycker vi inte är så illa. Det är faktiskt riktigt bra.Gällande de satsningar på skötsel av naturreservat som görs innebär de flera kliv framåt. Den tidigare alliansregeringen lät ju det här gå i stå. Summan för skötsel stod under många år stilla, trots att antalet naturreservat blev större. Det som den nya regeringen skjuter till innebär alltså inte bara förbättrad skötsel. Det kan också bidra till att skapa fler jobb, inte minst på landsbygden.Vi är stolta över vårt arbete, som genom vårpropositionen nu kommer igång. Vår budget har också mottagits positivt av flera aktörer och organisationer inom miljösfären. Jag väljer här att citera Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, som säger så här:"Det är mycket bra att regeringen nu föreslår förstärkningar inom natur och miljöområdet om drygt 400 milj kr. Förstärkningen med 250 milj kr till skydd av värdefull natur är särskilt värdefull, och nödvändig mot bakgrund av det hål i anslaget som det blev av den unika och mycket positiva satsningen på reservatsbildning i brandfältet i Västmanland. Utan den här förstärkningen hade många värdefulla skogsområden riskerat att avverkas. "Herr talman! Jag kan glädjande nog konstatera att alla partier i utskottet har kunnat ställa sig bakom ett tillkännagivande om att stärka den biologiska mångfalden. Samtidigt vill jag ändå nämna - jag tycker att det är värt att notera - att de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna föreslår ambitionssänkningar på flera områden. Det gäller det gemensamma arbetet inom EU angående art och habitatdirektivet. Det gäller vargfrågan, och det gäller strandskyddet. Vi vet dessutom sedan tidigare att den borgerliga regeringen röstade igenom sin budget i höstas tillsammans med Sverigedemokraterna. Där var det betydligt mindre medel för miljöarbete och klimatarbete.Att vara i opposition nu för tiden verkar innebära att man i retoriken kan säga att man arbetar väldigt väl för biologisk mångfald medan man i praktiken, uppenbarligen, i de konkreta förslag som man lägger fram föreslår flera ambitionssänkningar. Så kan det vara. Det är inte särskilt bra.Herr talman! Sverige behöver en sammanhållen och ansvarsfull rovdjurspolitik. Det visar inte minst den senaste rödlistningen, som har genomförts av Artdatabanken, som jag inledningsvis talade om. Vårt övergripande mål för den rovdjurspolitik som vi vill ha är att Sverige ska ha långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjur som ger en biologisk mångfald och att vi ska uppnå riksdagens miljökvalitetsmål som är förenliga med EU-rätten samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras. Vi ska också ta socioekonomisk hänsyn.När det gäller vargen vill vi passa på att understryka att den var näst intill utrotad i Sverige för bara några decennier sedan. Sedan dess har den återhämtat sig, men den är fortfarande upptagen som en hotad art och är strikt skyddad enligt EU:s art och habitatdirektiv. Från regeringens sida lanseras inom kort en permanent vargkommitté. Den kommittén ska vara en referensgrupp till regeringen vid utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik. Naturvårdsverket ska i samråd med Jordbruksverket utifrån ett brett vetenskapligt underlag uppdatera befintlig sårbarhetsanalys för varg och med den som grund utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art och habitatdirektivet.Herr talman! Vårt svenska strandskydd är tillsammans med allemansrätten unikt i ett internationellt perspektiv. Strandskyddsreglerna skapar förutsättningar för allmänhetens tillgång till naturupplevelser och för bevarandet av biologisk mångfald i strandnära områden. Samtidigt ska det finnas en flexibilitet i reglerna för att främja landsbygdsutveckling och lokalt beslutsfattande.Strandskyddsreglerna har redan ändrats i flera steg. Första gången var 2009, då det beslutades om ändringar som utökade möjligheterna till dispens och upphävande av strandskyddet i syfte att underlätta sjönära byggande och boende på landsbygden. I juni 2014 beslutade riksdagen om ytterligare uppluckring av strandskyddet som skulle öka möjligheten till bebyggelse intill små sjöar och vattendrag. De förändringarna trädde i kraft så sent som den 1 september 2014.Herr talman! Vi socialdemokrater värderar den biologiska mångfalden högt, och vi är beredda att i regeringsställning ta ansvar för den natur som kommande generationer ska leva i. Vi höjer därför vår ambitionsnivå jämfört med den tidigare alliansregeringens, inte bara i ord utan också i handling.

Herr talman! Vi debatterar nu ett motionsbetänkande som innehåller, som ledamoten Büser sa, hela 100 motionsförslag från allmänna motionstiden. Det är motionsförslag som rör naturvård och den biologiska mångfalden. Att motionerna och förslagen är många är ett starkt bevis på att engagemanget i denna kammare är mycket stort för dessa oerhört viktiga och fundamentala frågor. Det är bra och glädjande. Alliansregeringen drev på för mer konkreta och ambitiösa mål på global nivå i förhandlingarna om konventionen om biologisk mångfald. Tack vare bland annat Sveriges insatser blev Nagoyaöverenskommelsen en framgång och ett viktigt steg framåt i arbetet med den biologiska mångfalden internationellt. , som riksdagen gav sitt gillande och som därmed innebär att vi i dag har en beslutad och väl avvägd politik. Under Alliansens tid bildades över 400 nya naturreservat som tillsammans motsvarar en yta större än Öland. Vidare fastställdes åtgärdsprogram för ett femtiotal hotade arter. Dessutom tog Alliansen fram en samlad strategi för det fortsatta arbetet med den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Den strategin antog riksdagen för ungefär ett år sedan, och därmed finns nu en bra grund för det fortsatta arbetet framåt. Tack vare strategin är nu förutsättningarna bättre för att nå några av våra 16 nationella miljökvalitetsmål. Det finns en plan för hur de tio etappmål som särskilt rör den biologiska mångfalden ska nås med konkreta åtgärder för att bland annat ytterligare utveckla miljöhänsynen inom skogsbruket, för att rädda hotade arter och naturtyper och för att lyfta fram betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster.Herr talman! Jag är övertygad om att en nyckel till framgång är just att tydliggöra värdet av den biologiska mångfalden och av de tjänster som vi har ekosystemen att tacka för, i form av allt från vattenrening till pollinering och virkesproduktion. Det är min förhoppning att den nya regeringen prioriterar arbetet med naturvård och biologisk mångfald lika högt som alliansregeringen gjorde. Att ett helt enigt miljö och jordbruksutskott vill göra ett tillkännagivande till regeringen om att stärka arbetet med den biologiska mångfalden lovar gott. Det är bra att regeringspartiernas ledamöter har gått samman med oss från Alliansen för att sätta press på regeringen. Herr talman! Detta betänkande är mycket omfattande, och jag har därför tyvärr inte möjlighet att gå in på alla dess delar. Jag kommer särskilt att fokusera på de fem tillkännagivandena - ett har jag redan nämnt - som vi från utskottets sida vill göra och på några av reservationerna från Moderaterna och Alliansen. . Alla våra stora rovdjur har nu uppnått en gynnsam bevarandestatus. Men arbetet med att till exempel förstärka den svenska vargstammens genetik behöver fortsätta. Förvaltningen av vargstammen genom en selektiv jakt behöver också fortsätta för att stammen ska kunna hållas på en rimlig nivå. Därför är tillkännagivandet om att regeringen ska säkerställa en fortsatt selektiv jakt på varg viktigt. Även tillkännagivandet om att förstärka viltförvaltningsdelegationerna är viktigt. Vi moderater menar att en lokalt accepterad rovdjurspolitik förutsätter en lokal förankring. I strävan efter att flytta beslut närmare dem som på allvar berörs av våra viltstammar i allmänhet och av våra rovdjursstammar i synnerhet tror vi att viltförvaltningsdelegationerna spelar en central roll. Delegationerna är helt enkelt viktiga verktyg för att regionalisera förvaltningen, vilket är en central målsättning för oss. Jag beklagar att regeringspartierna tyvärr motsätter sig detta. Herr talman! Från Alliansens sida vill vi också se en förändring och en modernisering av EU:s art och habitatdirektiv. Direktivet och dess annex är föråldrade och för statiska, vilket missgynnar naturvårdsarbetet. Det måste i större utsträckning bli möjligt för oss i Sverige att göra klassificeringar av hotade arter. Apropå hotade arter är handeln med just hotade djur och växter i dag ett stort problem. Mycket bra arbete görs, bland annat inom ramen för EU och inom ramen för Cites, konventionen om internationell handel med utrotningshotade djur. Arbetet behöver dock utvecklas, både i Sverige och internationellt. Inte minst behövs tuffare tag mot dem som skor sig på våra hotade djur och växter genom till exempel tjuvjakt och illegal handel. Därför vill Alliansen skärpa lagstiftningen om artskyddsbrott. Jag måste tyvärr konstatera att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna vill stoppa ett tillkännagivande om att regeringen ska verka för att ekosystemtjänster ska värderas bättre utifrån den nytta de bidrar med, att den svenska lagstiftningen om artskyddsbrott ska stärkas och att det internationella samarbetet för att bekämpa handeln med hotade arter ska prioriteras. Jag hoppas dock att regeringspartierna kommer på bättre tankar och röstar ja till reservation 13, som jag härmed vill yrka bifall till. Herr talman! Det femte tillkännagivandet som detta betänkande innehåller handlar om att utveckla strandskyddsreglerna. Alliansen reformerade strandskyddet 2009, och så sent som 2014 gjordes vissa ytterligare justeringar. Syftet med reformerna var att skapa ett mer ändamålsenligt regelverk, ett regelverk som verkligen skyddar värdefull natur och känsliga naturområden men som samtidigt gör det möjligt att bygga strandnära där miljön så tillåter. Trots de regelförändringar som har gjorts och trots att Sverige har minst sagt gott om stränder är det inte många som får lov att bygga strandnära. Dagens strandskyddsregler, och kanske framför allt tillämpningen av dem, bromsar bostadsbyggande och landsbygdsutveckling. För oss moderater är det självklart att en landsbygdskommun måste kunna dra nytta av sina möjligheter att erbjuda ett attraktivt och naturskönt boende genom att bygga i strandnära områden. Vi är övertygade om att det är möjligt att förena med ett starkt skydd av områden som är verkligt känsliga. Jag hoppas därför att regeringen tar till sig det tillkännagivande som utskottet gör om att utveckla strandskyddet, så att det blir mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen. Detta borde regeringen göra om man menar allvar med sina fagra ord om att öka bostadsbyggandet. Ett mer ändamålsenligt strandskydd hade bidragit till bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, och då särskilt utanför våra större städer. Herr talman! Just nu pågår en intensiv och ganska infekterad debatt om de förslag till åtgärdsprogram som våra fem vattenmyndigheter har lämnat när det gäller att nå vattendirektivets målsättningar. Känslorna är mycket starka på grund av att många av dem som berörs inte känner att man lyssnar på dem och inte känner sig delaktiga i processen. Samma starka känslor riskerar att rivas upp när man ska bilda olika vattenskyddsområden eftersom det också är beslut som i mycket stor utsträckning påverkar markägarna. Avslutningsvis - jag ser att min talartid börjar rinna ut - vill jag lyfta fram reservation nr 16, som handlar om skötseln av naturreservat. Naturvårdsarbetet reduceras ibland i den politiska debatten till att nästan bara handla om en jakt på nya hektar att skydda. Det är djupt olyckligt. Grunden för en rik biologisk mångfald är ett hållbart brukande av mark och vatten. Vi behöver också skydda mark och undanta mark från produktion, men då är det centralt att vi sköter den på ett bra sätt för att bibehålla och utveckla höga naturvärden. Vi moderater vill att staten bättre följer upp hur vi sköter redan avsatta områden och utvecklar en central uppföljnings och utvecklingsstrategi.

Herr talman! Vi har hört ledamoten Johan Hultberg beskriva Alliansens miljöpolitik. Man får tolka din beskrivning som att du är ganska stolt också över den politik Alliansens bedrev i regeringsställning, Johan Hultberg. Tyvärr är det kanske en beskrivning ni är ganska ensamma om - Alliansen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet. När vi frågar det samlade Miljösverige är de ganska besvikna på det som har gjorts. I stället för att fokusera på aktiva åtgärder som hade behövts för att nå miljökvalitetsmålen har man ägnat sig åt att i stor utsträckning göra om system. Ni moderater är inte heller kända för att vara särskilt drivande i miljö och klimatfrågor. Ni brukar hamna i botten i olika typer av mätningar, inte minst när Naturskyddsföreningen och andra listar de olika partiernas miljö och klimatpolitik på såväl nationell som europeisk nivå. Jag noterar också att ni tillsammans med Sverigedemokraterna har lämnat en reservation, tror jag, om Århuskonventionen. Ni vill försämra miljöorganisationernas talerätt. I dag krävs det ju att miljöorganisationer har 100 medlemmar för att ha talerätt i olika typer av frågor, och ni vill alltså se över Århuskonventionen för att försämra talerätten. För mig som socialdemokrat är det viktigt att man när man bedriver miljöpolitik har ett såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt perspektiv. Det gäller att kunna hålla alla bollar i luften samtidigt. Därför måste viktiga aktörer också ha den här möjligheten, och jag vill fråga ledamoten Hultberg varför ni vill försämra talerätten.
Herr talman! Ja, ledamot Büser, jag är väldigt stolt över det arbete alliansregeringen och Alliansen levererade under åtta år i regeringsställning. Det är jag utifrån de resultat vi ser i verkligheten och i praktiken. När det till exempel gäller klimatpolitiken lyckades vi närapå fördubbla utsläppsminskningstakten, och det i kombination med en stark ekonomisk utveckling. Det blev minus 23 procent i utsläpp och 60 procents ökning av bnp:n. Det är en god utveckling Sverige har haft under bland annat vår tid. Vi lyckades få fart på omställningen av vår fordonsflotta, och även skyddet av värdefull natur tog fart under Alliansens tid. Det tog fart bland annat tack vare det nya sätt att arbeta vi införde, nämligen att använda statens mark - i form av Sveaskogs markinnehav - som utbytesmark. Det fick fart på omställningsarbetet och gjorde att vi kunde skydda mer värdefull natur än tidigare. När det gäller Århuskonventionen är det inte så att vi vill försämra den, utan vi vill se över hur den kan implementeras på ett bra sätt i svensk lagstiftning. Jag tycker att det är djupt problematiskt hur den ibland faktiskt används i dag. När vi tar skyddsjaktsbeslut när det gäller rovdjuren är det ibland så att de överklagas av väldigt små organisationer, med kanske 101 medlemmar eller så, vilket då stoppar ett skyddsjaktsbeslut. Jag tycker faktiskt inte att detta är en särskilt bra ordning när man har en akutsituation att hantera. Det kan vara en djurhållare som får sina djur rivna och som har fått ett skyddsjaktsbeslut, vilket helt plötsligt stoppas i en väldigt långdragen process på grund av att en ganska liten naturorganisation har rätt att överklaga. Jag tycker att det finns anledning att se över hur konventionen ska implementeras i svensk lagstiftning.
Herr talman! Jag respekterar dina svar, ledamot Hultberg, men jag delar naturligtvis inte dina uppfattningar. Sverige missar i dag flera miljömål. Vi har en situation där vi måste ta itu med miljö och klimatarbetet, och vi såg att ni hade betydligt lägre ambitioner. Det ser vi både i de reservationer ni har lämnat och i den budget ni röstade för i höstas. En särskild reservation ni har lämnat och som Sverigedemokraterna har anslutit sig till handlar alltså om Århuskonventionen. Jag kan notera att ni är relativt isolerade i att tycka att man ska begränsa talerätten för mindre miljöorganisationer. Även om man kan tycka att 100 medlemmar är lite tycker vi att den här rättigheten är viktig, för det handlar trots allt om information och om allmänhetens möjlighet att delta i olika beslutsprocesser.
Herr talman! Det var då för väl att ledamoten Büser respekterar mina uppfattningar och åsikter. Det är en bra utgångspunkt för en konstruktiv debatt. Jag har naturligtvis ingen fråga till ledamoten Büser eftersom han inte har möjlighet att svara, herr talman. I stället bara konstaterar jag att det naturligtvis är lätt att påstå än det ena, än det andra om Moderaternas ambitioner men att jag tycker att verkligheten talar för sig själv. Under de åtta år Moderaterna var en del av alliansregeringen levererades väldigt goda resultat inom miljö och klimatpolitiken, och det är jag stolt över. Jag och Moderaterna kommer att fortsätta driva att vi i Sverige ska ha en ambitiös och effektiv miljö och klimatpolitik. Där tycker jag att det gång efter annan brister när det gäller den nya regeringens politik. Om vi till exempel tar det nya klimatinvesteringsprogram man har föreslagit finns det i budgetpropositionen eller vårbudgeten inte ett ord om en redovisning av hur stora utsläppsminskningar man beräknar att programmet ska kunna leverera. Man vet helt enkelt inte, och jag tycker att det är anmärkningsvärt att man vill spendera hundratals miljoner kronor på någonting man inte vet effekten av.Av historien vet vi däremot följande: När vi tidigare hade ett klimatinvesteringsprogram, det så kallade Klimpsystemet, gick en stor andel av medlen åt till administrativa kostnader. Vi vet också att de organisationer som utvärderade systemet var väldigt kritiska till hur pengarna användes och pekade på möjligheterna att utforma ett betydligt mer effektivt stöd.

Herr talman! Sverigedemokraterna står såklart bakom alla sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 10 om regional rovdjursförvaltning och reservation nr 16 om allemansrätten.Fördröjning av skydds och licensjakt genom rutinmässiga överklaganden av demokratiskt fattade beslut har i dag blivit ett stort problem. Det har konstaterats av EU-domstolen att Århuskonventionens regler om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor inte har den direkta effekten inom EU-rätten. Alltså har inte kommissionen rätt att lägga sig i medlemsländernas regler för överklaganden, som när Sverige beslutat om licensjakt på varg. Här gjorde också förvaltningsrätten i Karlstad ett stort fel när den stoppade årets vargjakt, som vi minns.Det finns två domar där EU-domstolen klargör att eftersom Århuskonventionen inte har implementerats i EU-rätten är det upp till medlemsstaterna att själva bestämma hur de ska hantera konventionen. EU-domstolen fastställer att Århuskonventionen ger myndigheter, inte enbart domstolar, rätt att vara överklagandeinstans, som i det svenska fallet Naturvårdsverket. Därför ska svensk lagstiftning gälla vid överklagande av beslut som när det gäller den utlysta vargjakten.

Detta bör gälla även vid skyddsjakt. Frågan ligger just nu i Högsta förvaltningsdomstolen för avgörande. Vi får se hur detta fortlöper.Herr talman! Att organisationer så enkelt kan få talerätt och därigenom kan försvåra, förhala och förhindra myndighetsbeslut är också ett stort problem. Det kan tyckas alltför lättvindigt att klassa organisationer med olika vargliknande namn som miljöorganisationer vilkas syfte är att förhindra och försvåra att myndighetsbeslut verkställs. Det bör starkt övervägas om kravet på medlemsantal för talerätt verkligen ska vara så lågt som 100 och även ses över om verksamhetsarten är att klassa som miljöorganisation. Här kommer vi att återkomma med en egen motion i höst, om så är behövligt.Herr talman! I de rovdjurstäta länen finns ofta en samstämmighet över partigränserna gällande inställningen i rovdjursfrågan, i linje med kommuninvånarnas erfarenheter. Den kommunala lokalkännedomen borde därför värderas högre i beslutsgången när incidenter och angrepp på hundar och tamboskap får befolkningen att reagera.Det kan många gånger vara svårt för länsstyrelsen att bedöma en privatpersons ansökan om skyddsjakt och värdera den problematik som beskrivs och upplevs i närområdet, med ett rutinmässigt avslag på ansökan som följd. Därför bör aktuell kommun vara remissinstans i ärenden om skyddsjakt där länsstyrelsen tvekar om att bevilja ansökan.

Vissa länsstyrelser betalar för vargjakter, andra inte. Oklarheter i regelverket kring ersättning för skyddsjakt väcker såklart irritation. Den som ansöker om skyddsjakt får betala och utföra ett gratisarbete för att upprätthålla viltvården. Det bidrar till att man i många fall avstår från att ansöka om skyddsjakt om man samtidigt riskerar att få betala för jakten. Flera länsstyrelser betalar inte någonting alls för skyddsjakten.Ett exempel är Värmland, där det nyligen fattats beslut om två skyddsjakter på varg. Trots att länsstyrelsen själv tagit initiativ i ett av fallen utgår ingen ersättning. Man utser jaktledare som skramlar ihop jägare att jobba gratis tillsammans med. Det är inget solklart regelverk. I andra län kan samtliga jägare som deltar i jakten avlönas och få ersättning för sina utlägg.Bakgrunden till de olika besluten är att det saknas enhetliga regler i Sverige för vem som ska betala för skyddsjakten. Länsstyrelserna gör olika bedömningar och egna tolkningar. En översyn av regelverket är mer än önskvärd för att få ett tydligt och enhetligt regelverk. Här kommer vi också att återkomma framdeles, är jag övertygad om.I detta anförande instämde Anders Forsberg .
Herr talman! När man lyssnar på ledamot Filper kan man nästan tro att det inte är biologisk mångfald vi diskuterar utan att vi har hamnat i betänkandet om jakt och viltvård igen, och det är inte riktigt fallet. Men kanske beskriver det Sverigedemokraternas syn på vad biologisk mångfald egentligen innebär och vad som ska vara huvudinriktningen när vi diskuterar naturvård och biologisk mångfald.Jag talade tidigare om Alliansen och hur pass ambitiösa de är i miljö och klimatpolitiken. När man ska utvärdera Sverigedemokraternas miljö och klimatpolitik kan man inte säga att den är särskilt imponerande.Ni röstade ned budgeten i höstas så att det blev mindre anslag till miljö och klimatarbete och biologisk mångfald. Och i de förslag som ni har lagt fram i utskottet verkar det mest handla om att man ska få bullra mer vid terrängkörning och om att se över allemansrätten och försämra den. De handlar också om att få skjuta mer, och det är alla möjliga djur som ska skjutas mer. Det finns till och med ett särskilt yttrande från Sverigedemokraterna om en särskilt prioriterad fråga, och det är att få skjuta korpar. Det är alltså högt och lågt på samma gång.
Herr talman! Biologisk mångfald kan man ha många synpunkter på, men för oss är det väldigt viktigt med en hållbar rovdjurspolitik och att rovdjursförvaltningen är i linje med vad vi klarar ute i länen.Du kanske inte bor i ett område där det finns mycket varg, men det gör jag, så jag vet hur problematiken är. Hela Värmland är täckt av vargrevir. Det är viktigt att vi får till en så kallad förvaltning där och att det inte försvåras av ideliga överklaganden, till exempel genom talerätten för miljöorganisationer som har 100 medlemmar, som det sägs. De får överklaga beslut och kan förhala och förhindra sådana här beslut. Det är väldigt olyckligt. Det är luddigt vad dessa miljöorganisationers medlemsantal grundar sig på, om det är på antalet medlemmar på Facebook eller på medlemsavgifter.Enligt EU-domstolen ska det vara lokala miljöorganisationer. Varken Nordulv, Wolves in Scandinavia eller Wolf Association Sweden är några lokala organisationer, utan de är riksorganisationer. Det är inga lokala miljöorganisationer, som EU-domstolen hävdar att det ska vara, så redan där tycker jag att det faller. Gränsen var tidigare 2 000 medlemmar, men nu har man gått ned till 100 medlemmar. Jag tycker att det är väldigt problematiskt att 100 människor i Sverige ska kunna stoppa en jakt på ett område.
Herr talman! Tack för svaret! Vad jag menar, ledamot Filper, är att jag tycker att det blir lite problematiskt när vi diskuterar ett så viktigt område som just den biologiska mångfalden och det bara kokar ned till att ni vill försämra allemansrätten, att det ska skjutas fler djur och att det ska bullras mer i vår miljö, att det är det som är Sverigedemokraternas prioriterade frågor. Det var därför jag ställde frågan till dig: Vad står begreppet biologisk mångfald för för dig? Ändå slutar det återigen med att du pratar om att vi måste skjuta mer varg.Regeringen och vi från Socialdemokraterna har nu tagit initiativ till att inrätta den permanenta vargkommittén så att vi får en långsiktigt hållbar vargpolitik med en gynnsam bevarandestatus. Det handlar inte bara om att komma fram till att bevara rätt antal vargar, utan det handlar också om att ta hänsyn till såväl glesbygdsbefolkning som andra intressen. Det är en helhetsbedömning som ska göras. Det är därför vi har tillsatt vargkommittén, och det är därför vi kommer att ge Naturvårdsverket i samråd med Jordbruksverket i uppdrag att titta på just dessa frågor.

Herr talman! Även vi vill alla växters och djurs bästa, men de måste också förvaltas. Vi kan inte ha en viltstam som inte förvaltas på bästa sätt.Ni är helt snett ute när ni vill ha en tredje eller fjärde utredning i Vargkommittén. Detta har utretts in absurdum. Fortsätter vi att utreda utan att komma till skott kommer problemet att växa, och vi får en rovdjursstam som är ännu mer okontrollerbar än den har varit hittills.Det här är ett stort problem i vissa län i västra Svealand. Jag förstår att de som bor i andra delar av landet inte lägger samma vikt vid dessa frågor. Bor man i ett problemområde upplever man problemen. Bor man långt ifrån tycker man inte att det är ett stort problem. Då ser man andra värden och frågor som viktigare. Det kan handla om detta, om segregation eller om vad som helst.Troligtvis är det detsamma med storstadstänket här. Ni vet inte vilket ben ni ska stå på i dessa frågor. Ni sitter i knät på Åsa Romson. Det är storstadstänket och vad de små miljöorganisationerna med hundra medlemmar säger som gäller. Det är den linjen ni för i rovdjurspolitiken.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag till tillkännagivande om att stärka arbetet för biologisk mångfald. Som en konsekvens av det vill jag yrka avslag på alla reservationer i betänkandet som handlar om att försvaga arbetet för biologisk mångfald. De är skrämmande många.Naturen är en sinnrik konstruktion. Den klarar sig bra utan oss, men vi klarar oss inte utan den. Det är vårt ansvar att se till att även kommande generationer kan få tillgång till alla dessa nödvändiga ekosystemtjänster.Herr talman! Vi har nu en regering som tänker ta det ansvaret. Redan i regeringsförklaringen slås det fast att naturvård och biologisk mångfald är en prioriterad fråga. Där står: "Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största utrotningarna av arter i planetens historia pågår." Vidare står det: "Fisket och haven ska skyddas genom att fler marina reservat inrättas. Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen. "Regeringen har även tillsatt ett miljöråd, lett av Miljöpartiets förra språkrör Maria Wetterstrand, som ska arbeta med att öka takten för att nå våra 16 miljömål. Med den förra regeringens takt missar vi 14 av 16 mål.Vi har en regering som vill skydda mer värdefull natur. I vårändringsbudgeten finns ytterligare 430 miljoner till skydd av skog, skötsel av naturreservat, havsmiljö och miljöövervakning. Nästa år kommer den summan att höjas till 1,2 miljarder i överenstämmelse med den regeringsbudget som Alliansen och Sverigedemokraterna fällde i december. Då minskades med ett klubbslag anslagen för skydd och skötsel av natur med 43 procent.I betänkandet finns 108 motionsförslag. 95 av dem är skriva av ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna. Mer än 80 procent av dessa motionsyrkanden handlar om att minska naturvården och arbetet med biologisk mångfald.Det handlar om att skjuta mer djur, det handlar om att minska skyddet för värdefull natur, det handlar om att förstöra djurens och växternas barnkammare, det handlar om att skydda färre djur och växtarter och det handlar om inskränkningar i allemansrätten. Det är en sorglig läsning.Herr talman! De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill bland annat att regeringen ska verka för att förändra art och habitatdirektivet inom EU så att klassificeringen av hotade djur och växter i Europa i högre grad ska avgöras i Sverige.Här skulle jag verkligen behöva hjälp för att förstå hur man tänker. Jag får nämligen ingen vidare vägledning i motionen. Där står det bara att regelverket för skydd av värdefulla miljöer och arter i EU bör anpassas efter de olika nationella förutsättningarna.Jag undrar vad som menas med "de olika nationella förutsättningarna". Menar ni att varje EU-land ska göra sina egna direktiv? Menar ni att EU:s översyn och uppdatering av vilka djur och växtarter som är hotade och måste skyddas i stället bör göras av det svenska naturvårdsverket?Det är intressant att samma partier som gärna ser att EU tar överstatliga beslut om handel, utrikespolitik, kemikalier, klimat och så vidare inte tycker att vi inom EU ska samarbeta för att skydda utrotningshotade djur och växtarter.

Vi har alla våra politiska förebilder. Anna-Greta är en av mina. Jag har ett tidningsurklipp hemma på kylskåpet där Anna-Greta som 85-åring sitter gränsle över en låst grind med en skylt där det står "Privat". Den här grinden klättrade Anna-Greta över varje morgon på väg ned till stranden från sitt hus utanför Ljungskile. Hon hade gått samma väg sedan hon var liten, men grinden och skylten som skar av bybornas stig ned till vattnet var ny. Anna-Greta var rasande. Hon inte bara klättrade, hon anmälde husägaren och kommunen, samlade in namnunderskrifter och hamnade i tidningen.Vår allemansrätt och vårt strandskydd är inget som vi ska rucka på. Det är både en rättvisefråga och en naturvårdsfråga, sa Anna-Greta i artikeln.Som folkpartist har hon engagerat sig i dessa frågor i hela sitt politiska liv. Hon var en av dem som förklarade för mig redan när jag var liten hur viktigt det var. Vi reste tillsammans i Europa, och hon visade mig sjöarna där husen med de privata stränderna låg som pärlband runt hela sjön. Ingenstans gick det att komma ned till vattnet. Ingenstans kunde vi som besökare ta oss ett dopp i den heta sommardagen. Detta har vi lyckats stoppa i Sverige, sa Anna-Greta.Herr talman! Strandskyddet kom som lag 1952. Strandskyddet är i samverkan med allemansrätten lagar som ska se till att alla ska ha tillgång till och rätt att vistas vid stränder och i marker. Strandskyddet ska också se till att växt och djurlivet har bra livsvillkor, för stränderna är också många arters barnkammare.Vår lagstiftning har väckt uppmärksamhet och uppskattning i övriga världen. Strandskyddet och allemansrätten är viktiga för både besöksnäringen och friluftslivet. Det har rått en samsyn kring detta. Men i början av det här seklet började det drivas kampanjer för att lätta upp strandskyddet, vilket också har skett i olika steg från och med 2009.Men trots att alliansregeringen har genomfört stora lättnader i strandskyddet är de borgerliga ledamöterna inte nöjda. Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill ha ytterligare lättnader. Man är så angelägen att man inte ens vill invänta resultatet av den granskning som Naturvårdsverket gjort av hur strandskyddet förändrats i olika delar av landet. En del ledamöter har till och med motionerat om att det bara är några utpekade stränder som ska skyddas - alla andra ska kunna privatiseras.Ett argument som används för att försämra strandskyddet är landsbygdsutveckling - att avfolkningen av landsbygden skulle bromsas upp om man får privatisera stränderna: Simsalabim så blir landsbygden attraktivare! Att affären är borta, skolan är nedläggningshotad och att det är fyra mil till närmaste tågstation skulle helt plötsligt vara oväsentligt.Nej, den utveckling vi ser med ett försämrat strandskydd är självklart inte fler landsbygdsbor, bara fler sommarstugor. Och det är väl bra med sommarstugor, men varför måste de ligga på stranden? Varför skulle det inte räcka med att se sjön från köksfönstret, för att sedan, tillsammans med andra sommargäster och landsbygdsbor, fritt kunna gå längs vattnet?Hur kan man se det som en utveckling att några få får lägga beslag på det som i dag är allas? Vi tycker alla om att vistas vid vattnet, gå längs sjöarnas stränder och ta ett dopp på en fin sandstrand. Det är detta som är den stora kvaliteten med att bo på landet. Det är den orörda naturen och de tillgängliga stränderna som bidrar till landsbygdens utveckling - inte att bygga sommarstugor längs vattnet så att vi, liksom Anna-Greta, ska tvingas klättra över staket och gå över andras tomter för att komma ned till vattnet.Herr talman! Självklart ställer jag mig bakom samtliga reservationer som Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i det här betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 21 om ett bevarat strandskydd.

Herr talman! Eftersom Stina Bergströms anförande var sprängfyllt med felaktigheter, misstolkningar och överdrifter finns det mycket som vi behöver reda ut i det här replikskiftet. Jag får dock erkänna att jag själv gjorde ett misstag i mitt anförande. Jag sa nämligen fel på de reservationer som jag yrkade bifall till. Jag vill yrka bifall till reservation 14, om artskyddsbrott, och reservation 19, om vattenskyddsområden, och inga andra.Nu åter till replikskiftet med Stina Bergström. Låt mig börja med att fråga: Varför säger Miljöpartiet nej till att skärpa straffen och lagstiftningen när det gäller artskyddsbrott? Det är en fråga jag skulle vilja börja med.När det gäller skyddet och skötseln av värdefull natur redogjorde ledamoten Bergström för att den nya regeringen nu vill satsa mer resurser på skötseln av naturområden. Det är lovvärt och bra, men varför inte stödja det förslag som vi i Moderaterna har om att börja med att utvärdera hur skötseln fungerar i dag? I dag finns det krav på att man vid bildandet av naturreservat ska ta fram en skötselplan, men sedan utvärderas den inte. Vi tycker att det är viktigt med en bra uppföljning innan man går vidare. Varför motsätter sig regeringspartierna detta förslag, som faktiskt handlar om att utveckla skötseln av våra naturreservat?
Herr talman! Tack, Johan Hultberg, för frågorna!På den första frågan, varför vi inte röstar med reservationen om skärpningar när det gäller artskyddsbrott, är svaret självklart att det är för att vi känner oss trygga med att regeringen jobbar med den här frågan. Vi behöver inte ha ett tillkännagivande om det. Jag tycker också att vi har motiverat det bra i våra texter i betänkandet, som jag hoppas att Johan Hultberg har läst.Johan Hultberg tar upp skötseln av naturreservat. Det är självklart att skötseln av många naturreservat är väldigt eftersatt. Det är framför allt vandringsleder, inte minst uppe i fjällen, som behöver rustas upp. Där behövs mycket pengar, och där har också regeringen anslagit pengar.Jag tycker att det är viktigt att man anslår pengar till åtgärder som man vet behövs, i stället för att sätta sig vid ett skrivbord och utreda vilka åtgärder som behövs för att främja skötsel av naturreservat. Om man ska hårdra det sköter egentligen naturen sig väldigt bra själv. Att man skulle behöva sköta naturen i naturreservaten är lite feltänkt. Däremot måste man sköta naturreservaten för att göra dem tillgängliga för friluftslivet. Då handlar det mycket om att sätta upp skyltar och att hålla vandringsleder öppna.
Mycket av den natur som vi har avsatt har fått höga naturvärden tack vare insatser som markägare har gjort. Det kan till exempel handla om att man har gynnat lövskog framför granskog. Därav har det utvecklats höga naturvärden, som har motiverat att det området ombildats till naturreservat.Sedan har det mer än en gång hänt att staten inte har varit lika duktig på att sköta naturreservatet, så att granen har trängt undan lövskogen, och helt plötsligt har de naturvärden som man en gång skyddade försvunnit. Det är bekymret. Det är detta jag vänder mig mot.Då säger Stina Bergström att de resurser som regeringen nu satsar på att sköta våra naturreservat främst ska gå till vandringsleder. Det är bra. Jag älskar att gå i fjällen, och jag tycker att det är underbart att få komma ut och upptäcka den fantastiska natur som vi har i vårt land från norr till söder. Men jag tror ärligt talat inte att satsningen på vandringsleder i sig förbättrar den biologiska mångfalden i Sverige.

Jag hoppas i stället att man utvecklar de projekt som Alliansen sjösatt, till exempel Komet, för att få med sig markägarna i naturvårdsarbetet. Är Kometprojektet något som Stina Bergström kan verka för ska bli verklighet i hela Sverige?
Herr talman! Tack, Johan Hultberg, för alla ytterligare frågor! Jag ska försöka hinna svara på alla. Eftersom Johan Hultberg tycker om att gå i fjällen, vilket jag också gör, vet Johan Hultberg och jag att vi inte behöver sköta själva naturen i de naturreservat och nationalparker vi har där. Det gäller också många naturskogar, som aldrig har avverkats och alltså aldrig har brukats. När vi skyddar dem behöver vi inte heller bruka dem för att de ska fortsätta se ut som de har gjort. Sedan finns det andra naturreservat som vi sparar av andra anledningar, till exempel hagmarker, som vi måste se till att hålla öppna. Det är självklart.Johan Hultberg tog upp frågan att det är viktigt att ta fram metoder för ett större hänsynstagande. Där kan jag bara hålla med.

Det är bra. Men tyvärr har man sett i utvärderingen av Kometprogrammet att skyddet inte har avsett lika värdefull natur och skog som de skogar som Naturvårdsverket och länsstyrelserna har pekat ut behöver skyddas.

Herr talman, ärade ledamöter och åhörare! Miljö och jordbruksutskottets betänkande nr 12 under riksdagsåret 2014 p>Det har inkommit 108 motionsförslag från ledamöterna om ämnen som EU:s naturvårdsdirektiv, rovdjurspolitik, artskydd, allemansrätt, nationalparker, naturreservat, vattenskyddsområden, strandskydd och terrängkörning, för att bara nämna några. Ledamöterna har kanske känt ett behov av motionera eftersom det inte kommer så många förslag från regeringen.På fem områden har utskottet tillkännagivanden som ska styra upp regeringens arbete. En majoritet i utskottet har alltså uttryckt en stark åsikt, och detta kommer att styra regeringens arbete på de områdena, om saker och ting går rätt till.Det handlar om EU:s naturvårdsdirektiv, rovdjursjakten, viltförvaltningsdelegationer, arbete för biologisk mångfald och översyn av strandskyddet. Jag tänkte tala lite om de fem olika tillkännagivandena.Naturvårdsarbetet inom EU är väldigt viktigt och bedrivs genom art och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. Dessa direktiv behövs för skydda livsmiljöer och vilda djur och växter inom EU och för att säkerställa att EU lever upp till internationella åtaganden på området, till exempel Nagoyaöverenskommelsen. De europeiska reglerna utgör också ramar för svenska bestämmelser och för hur bevarandearbetet bedrivs.Saker och ting förändras med tiden, också på detta område. Nationella förutsättningar är olika. Utskottets majoritet vill därför att regeringen verkar för att förändra de båda direktiven så att Sverige får ett visst inflytande över annexen.Man kan förklara det med att skarven kanske inte längre bör anses som en hotad art i Sverige, medan det vore ytterst skäligt att fundera över de starkt minskande bestånden av ejder i våra skärgårdar eller göken som minskar i antal eller hur vi bör skydda lärkan, som också blir alltmer sällsynt. Detta är vad det första tillkännagivandet handlar om.Utskottets andra tillkännagivande handlar om rovdjurspolitiken.

Samtidigt ska det finnas respekt för människor och bygder. Tamdjurshållning ska inte påtagligt försvåras, och socioekonomiska hänsyn ska tas.I propositionen fanns mål för de enskilda rovdjursstammarna med referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområden. Där föreslogs också att toleransnivån för skador på ren inte bör vara mer än maximalt 10 procent räknat på en samebys totala antal renar. Ni ska veta att det som samebyarna accepterar i ett riksdagsbeslut faktiskt är skador på 10 procent - vart tionde djur. Det är ganska mycket.Utskottet anser att balansen i dessa beslut är bra. Reglerna har varit i kraft ett år och börjar nu få genomslag. Det är därför olyckligt att regeringen ger olika budskap och signaler i olika sammanhang. Utskottets tillkännagivande i denna del ska ses som en tydlig signal att det inte finns någon majoritet i riksdagen för att ändra tidigare beslut.Inom rovdjurspolitiken har de regionala viltförvaltningsdelegationerna fått en tydlig roll. Det finns många anledningar till det.

Slutligen innebär det att transparensen ökar och därmed också förståelsen för de beslut som fattas, vilket är bra för acceptansen lokalt av riksdagens beslut. Därför vill utskottets majoritet förtydliga viltförvaltningsdelegationernas roll och ställning genom en översyn syftande till att stärka deras ställning och regionala roll.Herr talman! Utskottets fjärde tillkännagivande rör vikten av att stärka arbetet för biologisk mångfald. Alliansregeringens proposition Strategi för biologisk mångfald< 14:141 behöver förverkligas.Uppdraget till Naturvårdsverket om arbete med att öka förståelsen för den biologiska mångfaldens betydelse är förstås viktigt. Dessutom behöver utredningen om ekosystemtjänster och dess förslag bli verklighet. Utskottet vill ändå ytterligare betona vikten av detta arbete, därav tillkännagivande nummer fyra.Centerpartiet har i en partimotion yrkat att arbetet med artskyddsbrott ska förstärkas, både nationellt och internationellt. Bakgrunden är allvarlig. Polis och åklagare prioriterar inte artskyddsbrott i Sverige, trots att vi vet att brottslingar till exempel länsar fågelbon på hotade arters ägg. Kustbevakningen skulle kunna bidra med både skydd, övervakning och beivrande av artskyddsbrott, men deras uppdrag måste förtydligas.I fattiga länder skjuts vakter i nationalparker till döds. Djur som noshörningar och elefanter sövs och berövas levande sina horn och betar, för att sedan lämnas i plågor. Stora apor fångas in och smugglas under vedervärdiga förhållanden mellan länder och kontinenter. Det finns oerhört många vittnesmål om hur illa skyddet av hotade arter sköts.Regeringen hänvisar till Citeskonventionen, men det finns allvarliga klagomål på hur det arbetet fungerar. Detta har lyfts upp av bland andra USA:s regering, men vår regering bryr sig inte. Internationellt polissamarbete inom Interpol och Europol måste få ett förtydligat uppdrag för att förhindra denna verksamhet.har förmått att se dessa missförhållanden utan gemensamt avslår vår motion. Jag vill tacka M, FP, KD och V för stödet i denna fråga. Jag kommer inte att ge mig. Här måste vi göra mer!Slutligen: Ett område där det finns otaliga konflikter runt om i vårt land är strandskyddet. Vi vill naturligtvis skydda de områden som behöver skydd och garantera allas tillträde till vackra stränder. Ändå är det ett oemotsägligt faktum att det runt om i vårt land finns många områden där det skulle kunna byggas bostäder eller där man kunde tillåta företagsamhet att utvecklas. Jag vill ge tre exempel.Det första är Möja, en liten ö i Stockholms skärgård där befolkningen kämpar för att kunna vara kvar. Strandskyddsgränserna täcker i stort sett hela ön och gör det omöjligt att som ung bygga eget hus i närheten av familj eller företag eller som gammal att skapa ett förenklat boende. Resultatet kommer att bli en utarmning av den unika skärgårdsmiljön.Andra exemplet är Halmstad. Här skyddas stora delar av den vackra stranden rigoröst. Andra delar är redan exploaterade. Trots detta får man inte bygga en restaurang i de redan använda områdena eller skapa något nytt i närheten av stranden, inte ens i de områden som redan används och där det redan finns mycket folk.Tredje exemplet är min hemkommun Valdemarsvik, med massor av småsjöar i mosaiklandskapet och en lång och vindlande kust som redan har naturreservat på skyddsvärda delar. Det är en djup skärgård med några få familjer som kämpar för att kunna vara kvar. Här skulle man kunna peka ut utvecklingsområden, LIS-områden, där landsbygdsutveckling kan äga rum på ett sätt som gynnar alla.Herr talman!

Herr talman!

Det pratade Lena Ek mycket om.Men det pågår ju en översyn och modernisering av direktiven och annexen. Jag förstår inte riktigt varför Sverige inte skulle kunna delta i det arbetet. Lena Ek nämnde olika exempel. Till exempel är ejdern av olika anledningar hotad i Sverige. Självklart ska det in i de här listorna. Men varför skulle vi behöva göra det arbetet i Sverige? Tänker vi att man ska göra likadant i andra länder? Det är min fråga. Hur har ni rent konkret tänkt att detta ska gå till, jämfört med hur det går till i dag med översynen av direktiven?
Herr talman! Det här blir lite roligt. Dagens regler tillåter ingen översyn, utan vad EU arbetar med är just att försöka ändra reglerna så att man ska kunna göra en översyn. Det tycker jag är bra, men det tycker uppenbarligen inte Stina Bergström.Det är viktigt att inse att biologisk mångfald och artskydd inte är statiskt. Vi måste ha regler där vi kan lyfta ut arter som har klarat sig och ligger över gränsen, för att fokusera på att lyfta in andra som minskar eller håller på att helt försvinna.

Men det finns också en tendens att överdriva och slira på formuleringar som jag inte gillar - det ska jag vara ärlig och säga. Det finns inget här som skulle visa att vi inte tycker att de gränsöverskridande reglerna i Europa för biologisk mångfald ska finnas kvar. Det finns inte! Det var ett sakligt felaktigt påstående.

Herr talman! Det står faktiskt i tillkännagivandet att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad ska avgöras i Sverige. Det är det ni går ut med. Det finns ingen förklarande text i motionen om vad man menar med detta.Nu säger Lena Ek att det är för att ni vill att man ska kunna se över direktivet och modernisera det. Okej, men säg då det i så fall. Jag kan hålla med om att detta självklart är rörlig materia. Vi såg till exempel i går, när Artdatabanken kom med sin rödlista, att björnen nu är hotad, efter att ha haft rätt bra status i många år. Det har skjutits för många björnar. Det har också skjutits för många lodjur, som nu är starkare hotade.

Vargen är till exempel strikt skyddad genom EU:s art och habitatdirektiv. Vi måste ha en rovdjurspolitik som förhåller sig till det, om vi ska kunna vara en stark röst ute i världen och strida för att även andra länder ska skydda sina utrotningshotade djur. Det kan ju finnas de som tycker att de har alldeles för många tigrar, lejon, elefanter eller noshörningar inom sitt lands gränser och tycker att de själva ska få bestämma hur många de kan skjuta.
Herr talman! Nu var vi där igen! Stina Bergström påstår att Sverige bryter mot internationella förpliktelser. Men det är inte fastslaget någonstans, utan det är möjligen något som Stina Bergström tycker själv. Det har man all rätt att tycka, men man ska inte komma med felaktiga påståenden.Stina Bergström har ägnat en stor del av sitt anförande åt att bygga upp något slags harm mot att vi vill modernisera art och habitatdirektivet, ett direktiv som bygger på 50 år gamla fakta, där vi har helt andra arter som behöver skyddas. En del har vi inte lyckats förbättra situationen för. Det är sorgligt, och där behöver vi ta krafttag. Det är därför vi har ett annat tillkännagivande om att göra just det.Men det är ändå så att nya arter behöver detta europeiska skydd. Det är arter som rör sig över gränserna. Jag har nämnt några, som lärkan och göken. De borde möjligen, på vetenskaplig grund, plockas in på listan, annexet, för skyddade arter. Men det är omöjligt att göra det i dag därför att reglerna inte medger det.Slutligen sägs det i majoritetstexten om artskydd: "Arbetet mot artskyddsbrott är också mycket angeläget." Det är bra. Jag skulle säga att det på sina håll är katastrof. Sedan sägs det: "Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att åtgärder vidtas globalt genom Citeskonventionen. "

Herr talman! Det är som sagt ett omfattande betänkande som vi debatterar i dag. En av de frågor som ännu inte har tagits upp i debatten är alla pengar som vi lägger på sådant som faktiskt förstör vår miljö - så kallade miljöskadliga subventioner.

Och kärnkraften tar inte sitt fulla ekonomiska ansvar i händelse av en olycka.Det handlar om att vi har ett reseavdrag som gynnar privatbilism och som leder till ökade utsläpp. Det handlar om nedsättningar av koldioxidskatten. Den tidigare borgerliga regeringen avskaffade koldioxidskatten för kraftvärmen, vilket har lett till ökad förbränning av kol, vilket i sin tur har lett till ökade utsläpp. Det finns också stora subventioner inom jordbrukssektorn.Vi borde egentligen vara ganska överens om det här. I internationella sammanhang är den svenska regeringen pigg på att kräva att andra länder ska avskaffa sina subventioner till sådant som förstör miljön. Sådant driver vi på EU-nivå, och sådant driver vi i FN-sammanhang. Och det är bra. Men varför händer så lite här?Jag har tagit upp frågan med den tidigare miljöministern, Lena Ek som är med och debatterar i dag, och med nuvarande klimat och miljöminister Åsa Romson. Men jag tycker ärligt talat inte att jag har fått något bra svar. Jag får ett erkännande om att vi lägger pengar på sådant som förstör miljön och att det inte är bra. Men att vi ska ha en sammanhängande strategi för att få bort de miljöskadliga subventionerna får vi tyvärr inte gehör för. Men det behövs. Vi behöver en strategi för att få bort de miljöskadliga subventionerna. De är i stort sett identifierade. Naturvårdsverket har gjort bra granskningar av vilka subventioner som förstör och som finns i Sverige. Egentligen är det bara att sätta spaden i marken och börja ta bort dem.En annan fråga som inte heller har kommit upp i dagens debatt ännu är den så kallade stoppregeln som fanns i miljöbalken tidigare. Stoppregeln var en ganska speciell bestämmelse. Den gav ett särskilt skydd till hotade arter ifall till exempel en ansökan om att bedriva täktverksamhet kom in, till exempel om att starta ett stort stenbrott någonstans. Det är ett stort ingrepp i miljön, och ifall det då fanns risk för att hotade arter skulle hotas blev det helt enkelt nej till en sådan ansökan.Det var en fin regel som vi hade i svensk lagstiftning tidigare. Vi sa helt enkelt att biologisk mångfald, hotade arter, var överordnade ekonomiska intressen och storskaliga industriella ingrepp i vår miljö. Men stoppregeln togs bort från svensk lagstiftning 2009. Vänsterpartiet var faktiskt det enda partiet som motsatte sig det då.Jag tycker att Nordkalks tillstånd för att bedriva storskaligt kalkbrott på norra Gotland är ett ganska konkret exempel på hur det kan gå när vår miljölagstiftning urholkas på det sättet. Nu ska det nämnas att det tillståndet är överklagat och ligger i förhandlingar i domstol. Men det visar att vi behöver ett starkt skydd för hotade arter i vår lagstiftning. Och Vänsterpartiet tycker att ett bra sätt att stärka det skyddet är att återinföra stoppregeln. Därför vill jag yrka bifall till reservation 4 där just det tas upp.Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om biologisk mångfald. Den har debatterats i flera replikskiften. Ibland blir biologisk mångfald lätt som ett mantra. Alla säger att vi behöver den biologiska mångfalden, men varför det egentligen? Stina Bergström var inne på det tidigare, nämligen att vi behöver naturen. Naturen klarar sig väldigt bra utan människan. Men vi behöver allt som finns i naturen.Någon har liknat biologisk mångfald och den mångfald av arter som finns i naturen vid ett flygplan. Ifall man tar bort en komponent ifrån ett flygplan skulle nog ingen gå med på att sedan flyga med det flygplanet. Hela mekanismen blir då plötsligt osäker. Men när det gäller naturen är vi beredda att ta ganska stora risker. Redan nu utplånas mängder av arter på grund av mänsklig verksamhet. Vi vet samtidigt att alla arter samvarierar med varandra. Om en försvinner kan en annan hotas och så vidare.Herr talman! Därför måste vi skydda betydligt mycket mer mark än vi gör i dag. Bland annat Johan Büser från Socialdemokraterna har tagit upp att det nu kommer förstärkningar i budgeten för skydd av mark och skog. Det välkomnar vi i Vänsterpartiet verkligen. Men vi vill också understryka att när vi skyddar mark ska det inte bara handla om stora arealer i norra Sverige, som är relativt lätta att skydda eftersom inte lika många intressen gör anspråk på markerna där. Det måste vara representativa marker. Det ska vara marker över hela Sverige, och det ska vara representativt. Inte bara vissa arter ska skyddas. Vi måste göra en analys av vilka områden i Sverige som vi vill ge ett särskilt skydd.Vi gör det inte bara för att vi i Sverige vill göra det. Det är också ett internationellt åtagande som vi har, bland annat från den stora konferensen om biologisk mångfald i Nagoya 2010. Jag noterar att Sverige ännu inte har ratificerat slutsatserna från Nagoya. Vi har alltså inte tagit in slutsatserna från Nagoya i vår lagstiftning ännu. Det ska komma senare i år, och det tycker Vänsterpartiet är bra. Det har vi kämpat för länge.Man blir glad ibland om man till slut får sin vilja igenom. Men i framtiden måste sådana ratificeringsprocesser gå fortare. Ett av skälen till att det har gått så sakta är att EU tar lång tid på sig. Måste vi alltid vänta in EU i sådana processer? Sverige borde kunna gå före och ratificera själva.Avslutningsvis noterar jag att det finns ett visst mått av schizofreni hos borgerligheten. Å ena sidan är vi överens om att den biologiska mångfalden ska stärkas, och det skickar vi med till regeringen. Det är bra. Å andra sidan lägger de borgerliga partierna fram förslag om att strandskyddet och allemansrätten ska urholkas. De vill jaga fler hotade arter i Sverige.Moderaterna och Sverigedemokraterna vill försämra för miljöorganisationer att aktivt delta i rättsliga prövningar i miljöfrågor. Det är schizofrent och märkligt. Å ena sidan säger man det ena, och sedan lägger man fram konkreta förslag om det andra. Det är också exempel på hur de borgerliga partierna vill gå bakåt i svensk miljöpolitik. Jag yrkar avslag på de förslagen.
Herr talman! En första reflektion är att vi brukar ha konstruktiva debatter i de här sammanhangen. I dag är den ovanligt svart och vit. Det är också ovanligt mycket svingar hit och dit.Jag talar från min egen och Folkpartiets utgångspunkt. Artrikedom och biologisk mångfald kan ses som att vi ska kunna ha vinning av detta genom ekosystemtjänster. För robustheten när det gäller klimatförändringar har det under senare år visat sig att biologisk mångfald är en väldigt viktig faktor.Artrikedomen och den biologiska mångfalden har också ett egenvärde. Det finns både kända och okända ekosystemtjänster, så i det stora hela vet vi egentligen inte hur samspelet mellan människan och naturen har uppkommit. Om jag ska vara lite filosofisk kan det finnas arter som vi aldrig upptäcker. De hann försvinna innan vi upptäckte dem, och det kan kännas lite tragisk.För att vara lite mer formell vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet, förutom under punkt 15 som handlar om artskyddsbrott och punkt 21 som handlar om vattenskyddsområden. Under dessa två punkter har Folkpartiet tillsammans med övriga allianspartier - Vänsterpartiet ställer sig också bakom reservationen om artskyddsbrott - reservationer som jag yrkar bifall till. Det är alltså reservation 14 och reservation 19.Utgångspunkten behöver ju inte vara den som jag tycker att alltför många har i den här typen av debatter, att all förändring innebär per definition en försämring. För mig kan förändring och utveckling bara handla om att man inför ett mer ändamålsenligt skydd. Det är inte alls fråga om att sänka ambitionsnivån. Det är väldigt lätt att prata om sänkt ambitionsnivå bara för att man ska ändra en sak.Herr talman! Det finns två tillkännagivanden som jag har lite egna reflektioner kring.Det ena tillkännagivandet handlar om kopplingen till art och fågeldirektivet och att man ska anpassa regelverket till den nationella nivån och nationella förutsättningar. Det betyder inte att vi ska ha ett sämre skydd, utan vi ska ha ett mer ändamålsenligt skydd som passar Nordeuropa och Sverige.Det är precis som Lena Ek var inne på, att de annex som finns är väldigt generella. Det finns andra sådana exempel, kanske något haltande men ändock. När vi arbetade fram förvaltningsplanen för ål fick varje land upprätta sin plan utifrån de förutsättningar som ingick i planen. Men kravet på planen och vad man skulle uppnå var ju lika för alla. Vi har tidigare här diskuterat om funktionskrav, målstyrda krav och så vidare. Det viktiga är vad vi ska uppnå.Det är inte säkert att vi ska ha samma metoder i Sydeuropa som vi har i Nordeuropa. Men vi har samma krav på oss att skydda utrotningshotade arter och den biologiska mångfalden.Det andra tillkännagivandet handlar om att den beslutade rovdjurspolitiken ska ligga fast. Det handlar ju inte om att någon vill utrota någon art. Nu pratas det mycket om varg, men det handlar om att samtliga stora rovdjur ska ha en gynnsam bevarandestatus. Något annat har väl aldrig någon påstått över huvud taget. Artdatabanken konstaterar att björnen kanske har en sämre status. Då kommer naturligtvis ett sådant beslut att fattas på nationell nivå. Vi får ändra det.Det här handlar mycket om långsiktighet. Jag förstår inte heller den mer reflexmässiga invändningen. Det handlar inte om för eller emot, utan det avgörande är ändamålsenligheten.Samma sak gäller strandskyddet. Jag var med i debatten 2008 inför de nya strandskyddsreglerna som trädde i kraft den 1 juni 2009. Det var exakt samma argument då. Vi hamnar i en diskussion om vi är för eller mot strandskydd, om att strandskyddet ska avskaffas. Från Folkpartiet är vi för ett starkt generellt strandskydd, men det är ju inte ändamålsenligt. Det måste kunna anpassas till olika situationer, till högexploaterade områden och till landsbygden. Där har vi varit överens.Vad hände efter 2009? Det hände i princip ingenting, inte ens det som vi ville skulle hända. Det byggdes och utvecklades ju inte på landsbygden. Det är inte så att bara för att vi gör strandskyddet mer ändamålsenligt för landsbygden upphör alla andra regler inom strandskyddet att gälla, till exempel passageregler. Den paragrafen finns naturligtvis kvar. Det handlar bara om att man ska kunna skapa områden på ett ändamålsenligt sätt. Det var ju syftet 2009, men tyvärr har det som vi ville uppnå inte slagit in. Inte heller de onda aningar som framfördes 2008 har uppfyllts. Jag tror inte att vi ska se det hela som så oerhört svart och vitt.Sedan är vi eniga om att vi ska stärka den biologiska mångfalden. Det känns ganska ofarligt, och svaret på den frågan är väl att antingen gör man det eller inte. Vi är överens om att vi ska göra det, så det är väl bra.Jag hoppar över reservationerna. Jag ska bara nämna en sak kring reservation 19 när det gäller vattenskyddsområde. Det vi säger där är att vi vill få till en ändamålsenlig dialog. Just detta är väldigt allmängiltigt också i andra sammanhang. Kan man inte få till en ordentlig dialog med dem som det berör i vardagen, då är det oerhört svårt att få en accepterad lagstiftning som de berörda tar ansvar för. Det finns nog större djup i den reservationen än bara vattenskyddsområden.Finns det någon röd tråd i detta? Det handlar om att stärka skyddet för biologisk mångfald, men det handlar också om att förflytta maktbefogenheter och påverkansmöjligheter för enskilda personer. Vi pratar om att överföra maktbefogenheter från EU till nationell nivå, men vi pratar också om att överföra makt från nationell till regional nivå, alltså så nära den som berörs som möjligt. Men vissa beslut måste fattas på en högre nivå.Det finns också en landsbygdsdimension i detta. Det handlar till exempel om möjligheten för människor på landsbygden att påverka. Det gäller strandskyddet kopplat till landsbygdsutveckling. Det gäller också viltförvaltningsdelegationen. Det är klart kopplat till landsbygden.Från Folkpartiets eller från någon annans sida handlar det definitivt inte om att försvaga något skydd, utan det handlar om skapa ändamålsenliga, fungerande skydd som människor upplever riktiga. Då är det viktigt att kunna se helheten i balansen mellan många gånger mycket viktiga bevarandeintressen. Alltför ofta ställs dessa bevarandeintressen emot utvecklingsmöjligheterna. I mina hemtrakter har det varit en väldig diskussion om hur det är möjligt att man trålar i en marin nationalpark. Det har man gjort i över hundra år, och sedan har området gjorts till nationalpark. Ett och annat bevarandevärde finns naturligtvis kvar, de stora bevarandevärdena. Det har nu reglerats på ett bra sätt. Det går alltså att med viss möda reglera om alla är med på vad man vill uppnå. Då går det att skapa ett samband mellan bevarandevärden och brukandevärden. Det är jag helt övertygad om.

Herr talman! Jag har många frågor som jag skulle vilja ställa till Lars Tysklind. Jag tänkte börja med strandskyddet eftersom Lars Tysklind i sitt anförande sa att det man ville uppnå 2008 när man beslutade om att lätta på strandskyddet inte har uppnåtts.Jag har, precis som Lars Tysklind, varit mycket på västkusten och sett utvecklingen där, sett vad som hänt med stränderna och byggandet. Där finns mycket klippor som helt enkelt blivit privatiserade. Människor har tidigare kunnat gå på de ställena. Det är samma förhållande som det jag tog upp i mitt anförande om Anna-Greta som behöver klättra över en stängd grind. Där skulle man ha velat se en ordentlig skärpning av strandskyddet. Jag vill fråga Lars Tysklind varför han tror att det inte har blivit så.Vad beträffar frågan om lättande av strandskyddet håller man på med en utvärdering. Jag har bara sett resultatet från min del av landet, Värmland. Där har länsstyrelsen i samråd med kommunerna ändrat strandskyddet och minskat det utökade strandskyddet i länet med 43 procent. Dessutom har vi fått många så kallade LIS-områden på olika ställen i länet. Det har medfört en hel del upprörda känslor hos dem som bor i de områdena och är vana att kunna gå på stränder där det nu byggs sommarstugor. Det har varit ett problem.Vad är det egentligen som inte har uppnåtts? Vi har fått en lättnad i strandskyddet i många landsbygdskommuner, men framför allt har vi inte fått en skärpning där det behövs. Eller?
Herr talman! Om vi tar Bohuskusten ser vi att det fortsatt är mycket restriktivt där. Det går inte att komma ifrån att det i de högexploaterade områdena är mycket större tryck på byggnation och sådant. Jag har inte noterat att det sedan 2008 skulle ha skett några förändringar på den punkten i och med att kommunerna tog över. Det var ju den stora diskussionen. Kommunerna tar över från staten, och nu kommer det att gå snett, sas det. Men det hände inte. Kommunerna har de facto tagit sitt ansvar. Det finns ett kontrollsystem, och länsstyrelserna har överklagat en del beslut men inte speciellt många. Kommunerna har för det mesta fattat bra beslut.När det gäller historien om Ljungskile tycker jag att det mer låter som ett slags hävdhistoria. Jag ser inte riktigt kopplingen till strandskyddet och kan därför inte kommentera det ytterligare.Det som däremot hänt är att landsbygdsutveckling i strandnära lägen visat sig vara en ganska komplicerad historia. Ute i kommunerna upplever man reglerna som väldigt komplicerade, och därför har nog de flesta inte infört dem. Nu kanske det har blivit bra i Värmland, men på många andra ställen har det inte fungerat.Som jag sa tidigare måste man, även om man inrättar sådana områden, också ta övriga hänsyn. Det talas mycket om att det ska byggas på stränderna. LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, och just strandnära är egentligen något helt annat. Det talas om ett slags motsatsförhållande, svart och vitt, som inte på något sätt har uppstått efter lagändringen.
Herr talman! Jag håller med om att lägen utanför 100 meter, alltså det generella strandskyddet, är strandnära. Jag bor själv 200 meter från sjön och tycker att jag inte kan bo bättre.Det är lite konstigt att Alliansen och Sverigedemokraterna är så angelägna om att driva igenom ytterligare lättnader av strandskyddet när de samtidigt har så dålig koll på vad det beslut som fattats har lett till. Varför inte vänta på den sammanställning som Naturvårdsverket har gjort och som ska presenteras till sommaren? Då ser vi hur mycket lättnader det har blivit i olika delar av landet. Det känns som om det är mycket tyckanden i den här frågan.Jag vill passa på att fråga Lars Tysklind en annan sak. Jag fick ingen ordning på det som sas om tillkännagivandet beträffande EU:s art och habitatdirektiv. Jag försökte fråga Lena Ek, men det kändes inte som att hon talade utifrån de två meningar som motiverade tillkännagivandet, utan hon talade egentligen utifrån det som vi skriver i vår reservation, att det pågår en översyn i EU, och också en modernisering, av habitatdirektiven. Så vad, Lars Tysklind, är det ni vill ska göras i den här frågan som inte även vi tycker ska göras?
Herr talman! Vad Stina Bergström och Miljöpartiet vill vet jag inte riktigt, men nu görs en utvärdering och vi ska från svensk sida arbeta för att få en del beslutsprocesser flyttade över till nationell nivå. Motionsinstrumentet innebär inte att man kommer med fullständiga lösningar, utan man lyfter upp frågan och har ett slags idé om vart man är på väg.Det är mycket tydligt att vi tycker att art, habitat och fågeldirektivet har varit stelbent och centralstyrt. Den utveckling vi vill se är att det tas hänsyn till de nationella särdragen. Det betyder definitivt inte att vi ska ha ett sämre skydd utan att vi ska ha anpassade skydd. Det kan till och med bli ett bättre skydd.Det exempel som Lena Ek gav tas ofta upp just för att visa på problemet. Fågeln skarv är inte utrotningshotad i Sverige. När jag var yngre var det en ganska ovanlig fågel, och vi blev glada när vi såg den. Vi kallade den ålkråka. Nu finns den överallt. Om vi då har regler på Europanivå som inte är anpassade till en sådan spridning måste vi kunna ändra reglerna på ett enkelt sätt. Det är det som det handlar om.Definitionen av strandnära lägen kan vi hålla på att diskutera. Alla kanske inte tycker att 200 meter är strandnära läge, utan då gäller det vanliga strandskyddet. Det är det som egentligen gäller överallt.

Herr talman! Lars Tysklind sa i sitt anförande att man har bottentrålat i naturreservat i hundra år eller något sådant. Han menade väl att man har bottentrålat i det område som sedan blivit naturreservat.Det lät som om Folkpartiet tycker att det är oproblematiskt att man bottentrålar i naturreservat. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är oproblematiskt. Ungefär 5 procent av Sveriges havsyta ingår i så kallade marina Natura 2000-områden och därmed i EU:s naturskyddsområde Natura 2000. I många av dessa områden får man bedriva bottentrålning.Enligt mitt förmenande är vitsen med ett särskilt naturskyddat område att man är extra varsam där. Man kanske utesluter fiske helt och hållet. Har man fiske ser man till att man har de absolut försiktigaste metoderna.Jag skulle också vilja fråga vad Folkpartiet anser om de miljöskadliga subventionerna. Vi i Vänsterpartiet föreslår en strategi för att fasa ut de miljöskadliga subventionerna. Ungefär 50 miljarder svenska kronor går varje år till verksamhet som leder till ökad nedsmutsning och utsläpp i vår natur. Vill inte Folkpartiet ha en strategi för att få bort det här?
Herr talman! Vi har diskuterat bottentrålning ganska många gånger, Jens Holm och jag. Jag tror nog att Jens Holm vet att jag och Folkpartiet inte tycker att det är helt oproblematiskt. Exemplet med Kosterhavets nationalpark visar väl också att det inte är helt oproblematiskt.Tillkomsten av nationalparken byggde som ni alla vet på att man kunde få till ett samspel med fisket, så att bevarandeintressen och brukarintressen kunde gå hand i hand. Det blev en brukande nationalpark. Det kan kanske jämföras med att miljöinsatser i produktionsskog, om man gör dem generellt, kan vara nog så viktiga som skydd av ett mindre område.Men jag tycker snarare att just det här fallet är ett oerhört bra exempel på hur människor får ta ansvar för sin egen vardag. Den yrkesgrupp som har löst problematiken är fiskarna själva. Det man hörde i intervjuer i riksnyheterna angående skärpta regler för trålning i Kosterhavets nationalpark var ganska symtomatiskt. När fiskarna blev uppringda sa de: Jättebra - nu genomför man de regler som vi har föreslagit själva.Det är precis dit jag tycker att man ska komma. De människor som brukar ett område har stor förståelse för området. Man har förståelse för vad som ska skyddas, och man tar ansvar för de åtgärder som ska vidtas. Det är precis det man har gjort.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om att bottentrålning inte är oproblematiskt, i synnerhet inte i naturreservat. Bottentrålning innebär att man har stora garn som släpar, ofta längs med botten eller precis ovanför, och river upp det som finns där. Det kan förstöra miljön nere på botten. Även om man har det i ett naturreservat här finns det mängder av andra områden där man också bedriver bottentrålning. Jag förstår inte varför man inte bara kan säga: Det här är ett område som vi skyddar lite extra, och därför vill vi inte ha de här metoderna här över huvud taget.Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga om miljöskadliga subventioner, så jag ställer den igen. Vill inte Folkpartiet ha en strategi för att fasa ut miljöskadliga subventioner? Tycker ni verkligen att det är okej att vi lägger ungefär 50 miljarder kronor per år på direkta bidrag och skattenedsättningar för sådant som faktiskt förstör vår miljö?
Herr talman! Jag kommer att svara på frågan om miljöskadliga subventioner. Men först vill jag säga att det ligger något oerhört problematiskt i resonemanget om man säger att detta ska skyddas och att ingen får göra någonting. Det finns människor som har bott och verkat i de här områdena under långa tider, och de ska faktiskt kunna bo kvar där och försörja sig i sina traditionella näringar. Det känns som ett väldigt starkt ovanifrånperspektiv om man säger: Nu har vi bestämt att det ska vara skyddat, så nu får ni sluta med det ni håller på med och göra någonting annat.Det handlar om att visa hur man kan göra detta på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Det viktiga är inte verktyget, utan resultatet vi ska uppnå. Det har visat sig i det här området att man tar hänsyn. Man trålar inte på hårdbottnar och på de ställen där det finns risk att man skulle gå in i koraller, utan man trålar på mjukbottnar rakt av. Man vet vad man gör och begränsar områdena ganska mycket. Nu har man begränsat dem ännu mer.När det gäller miljöskadliga subventioner kan jag ge ett ganska förenklat svar från Folkpartiets sida. Vi är för ekonomiska styrmedel. Men det gäller att hela tiden göra analyser för att se till att de används rätt. Det finns säkert många miljöskadliga subventioner, om vi nu ska kalla dem så, där det inte finns någon riktigt klar bild av konsekvenserna. Vi är inte främmande för att titta på detta, men det måste hela tiden vägas mot andra saker. Det är ingen fråga som vi tycker är oviktig på något sätt.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter och åhörare! Alliansregeringen byggde under mödosamma former upp en ordning för licensjakt som visat sig vara mycket viktig i de delar av Sverige där vargtrycket är särskilt högt. Den har varit en del i en bredare strategi för en levande landsbygd. Denna linje försökte alliansregeringen freda både från EU-regleringar och från olika rovdjursorganisationer. Tyvärr riskerar den rödgröna regeringen och dess oklara besked på området att riva upp ordningen och vrida tillbaka klockan.Vi kan ta del av olika redogörelser från människor som varit ytterst nära att bli angripna av varg, senast en man från Årjäng. Staten måste sätta ned foten, kräva en harmonisering av skyddsjakten över landet och genomdriva en fortsatt licensjakt på varg för att hålla nere stammens skadeverkningar. Därför är det med tillfredsställelse jag kan konstatera att Alliansen fått till stånd ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen i den här viktiga frågan.Herr talman! Allemansrätten och strandskyddet är något unikt för Sverige. Syftet med strandskyddet var att allmänheten skulle ha tillgång till naturupplevelser och att den biologiska mångfalden i vattennära miljöer skulle bevaras. Det generella strandskyddet börjar 100 meter från strandkanten och kan utvidgas till 300 meter. Det går att få dispens, men huvudregeln är att områden som omfattas av strandskydd inte får bli föremål för nybyggnationer.Strandskyddslagstiftningen har fört med sig många bra saker, men den har också på vissa håll inneburit stora problem.

Det gick till sist, men det tog sju år av hårt och intensivt arbete. Vad vi i Ödeshög och många andra mindre kommuner ser är möjligheter att locka till boende i kust och sjönära lägen, men tyvärr skrinläggs många planer när strandskyddsbestämmelserna omöjliggör vattennära bygglov.Herr talman! Strandskyddet tillkom 1950, och lagstiftningen har som en följd av den ständiga kritiken förändrats flera gånger. År 2009 gjordes den senaste större revideringen. Förändringarna från 2009 innebar att möjligheterna till undantag utökades. Dels gavs kommunerna möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, som vi kallar LIS-områden, och få dispens för byggnation där. LIS-områdena kräver dock en lång rad särskilda villkor och har i praktiken visat sig vara mycket svårarbetade. Dels pekas, utöver LIS-dispens, sex förutbestämda skäl ut som grund för dispens.Även med lagstiftningen som den såg ut före 2009 kunde man få dispens, men många kommuner upplever att trots förändringarna är tillämpningen lika restriktiv. Det ses fortfarande som väldigt svårgjort att få en strandskyddsdispens på plats.Riksdagen och regeringen tog till sig av kritiken om att 2009 års förändringar inte var tillräckligt långtgående. Förra våren beslutade riksdagen återigen om förändringar.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 Det kommunala inflytandet över strandskyddsdispenser måste öka. Maktkoncentrationen till länsstyrelsen är inte rimlig.

Herr talman! Allemansrätten är vårt gemensamma kulturarv. Allemansrätten är ingen lag. Den är en sedvanerätt. Den har anor sedan medeltiden och är en omistlig del av vårt gemensamma kulturarv och något nästan unikt för Sverige. Den ger rätt till att plocka bär eller kanske tälta en natt i skogen utan att fråga markägaren om lov. Det förekommer nästan inte någon annanstans i världen.När landet Sverige en gång koloniserades genom att människor successivt spred sig över landet var det tillgången på vilt, fiske, betesmarker och slåtterängar och lättodlade åkrar som avgjorde var människorna bosatte sig. Skogen var då mer ett hinder för odling och transporter. Det var även ett faktum att där fanns ogärningsmän och fredlösa som fann sig en fristad utanför myndigheternas räckvidd.Redan mot slutet av medeltiden hävdade kronan äganderätten över bland annat de norrländska skogarna. Detta blev än mer uttalat under Gustav Vasas tid. I ett kungligt brev den 20 september 1542 fastslogs att: Sådana ägor som obebyggda ligga, höra Gud, Oss och Kronan till och ingen annan. Områdena skulle användas till nybyggarverksamhet och utvecklingen av järnhanteringen. Den redan befintliga befolkningen fick vackert hålla sig till det som den behövde. Gustav Vasa sa: Därmed rätter och packer ni eder efter detta.På medeltiden var det glest mellan ställena. Allemansrätten växte fram som en sedvanerätt för lokalbefolkningen och resenärer att fritt få röra sig just i skog och mark och även kunna plocka bär och svamp i första hand för husbehov. Man kan notera att ekollon och nötter, som förr i tiden hade ett kommersiellt värde, inte ingick alls i allemansrätten.Begreppet allemansrätt etablerades dock inte förrän i början av 1940-talet. Det var i samband med 1940 års Fritidsutredning, som bland annat syftade till att bereda tätorternas befolkning bättre möjligheter att komma ut i naturen.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 För att detta gemensamma kulturarv ska kunna leva vidare måste dessa hävdvunna rättigheter och skyldigheter respekteras. Allmänheten bör vara välkommen i markerna, men var och en måste uppträda med hänsyn till naturens krav och markägarens intresse. En allemansrätt som utövas under ansvar innebär ingen nämnvärd olägenhet för den som äger eller brukar mark.Men när verksamheten organiseras i naturen - det kan till exempel gälla vissa former av friluftsliv - ökar risken att naturen skadas och att det uppkommer olägenheter för markägaren. Självklart ska tävlingar, till exempel orientering eller annat friluftsliv, kunna utövas i naturen. Men det är av största vikt att dessa verksamheter bedrivs med respekt för såväl naturen som markägaren. Det ställer krav på samråd och anpassning.Herr talman! Det är i dag enligt rättspraxis möjligt att med åberopande av allemansrätten bedriva en kommersiell verksamhet under förutsättning att verksamheten inte innebär skada eller olägenhet.

Jag vill också nämna problemet med de så kallade illegala tältlägren där markägare i dag kan stå inför stora kostnader för att få avhysa dessa. En ansökan till Kronofogdemyndigheten om handräckning kostar 300 kronor i ansökningsavgift plus 600 kronor per enskild person som man vill ha avhyst. Dessutom är det i dag markägarens ansvar att själv fastställa identiteten på alla ockupanter just för att kunna avhysa dem. Alla kostnader får markägaren själv betala. Utöver det tillkommer utgifter för uppstädning och återställande av marken.I till exempel Dalarna har det förr om åren varit en del problem med illegala tältläger. Tidigare år har kronofogden krävt just personuppgifterna. Men från och med 2014 tillämpar polisen ett nytt arbetssätt och hämtar själva efter anmälan om illegala läger in personuppgifter på plats som den sedan lämnar vidare till kronofogden. På så vis kan kronofogden fastställa ett beslut om att avvisa ockupanterna från platsen. Uppenbarligen anser polisen i Dalarna att det går att göra så här inom gällande lagstiftning. Det är ett exempel värt att nämna för fler polismyndigheter.Herr talman! Det är en sak att vandra i skog och mark, att tillsammans med familjen övernatta någon natt eller plocka bär och svamp i en begränsad omfattning. Det torde allemansrätten i dess nuvarande omfattning och Sveriges skogar tåla.Allemansrätten ger oss också möjlighet att fritt röra oss i skog och mark. Det är en unik rättighet som innehåller en rad skyldigheter, de flesta enkla och självklara. När allemansrätten utövas under ansvar innebär den inte något problem eller någon olägenhet för den som äger eller brukar mark. Men när en kommersiell verksamhet organiseras i naturen ökar risken att den skadas och att det uppkommer olägenheter.Vi betraktar ofta allemansrätten som en självklarhet, ja, till och med som en nationalsymbol. Men för att behålla allemansrätten, vårt gemensamma kulturarv, är det viktigt att vi tar tag i de problem som finns och faktiskt löser dem. Ty det är så vi bevarar allemansrätten på riktigt.Överläggningen var härmed avslutad.